Fru talman! En del av de invändningar som statsrådet Johansson hade att göra mot vad jag hade sagt i mitt första anförande har nog mist i tyngd sedan herr Burenstam Linder har hållit sitt anförande. Vi fick bl.a. kritik för att vi från moderathåll hade velat pruta på de 1 500 miljonerna. Det ansågs att det innebar någon sorts sabotage. Detta är ju en underlig inställning, när man berömmer sig av att man själv i en andra instans har prutat på det som redan dessförinnan var prutat av centrala statsföretagsgruppen efter det att man fått förslagen från de skilda egna företagen inom statsföretagsgruppen. Den attityden saknar helt logik. Sedan talade också industriministern om vad jag hade sagt om soliditeten — att den är besvärande låg. Därvidlag var det ett lämpligt svar när man erinrade om vad herr Sköld hade sagt i intervjun i Veckans Affärer — att man hade drivit på från ägarsidan så att företaget hade blivit överansträngt. Symtom på den överansträngningen är just den besvärande låga soliditeten. Till sist skulle jag också vilja säga att det är allt skäl att understryka vad herr Burenstam Linder framhöll — att illa underbyggda projekt är det största hotet mot sysselsättningen. Det innebär att man använder för mycket kapital med för litet utdelning i form av arbetstillfällen. Om den statliga gruppen lägger beslag på så betydande belopp på kapitalmarknaden som här skisseras, så kommer ju resultatet att bli att annan företagsamhet svältes ut och förhindras att bereda nya arbetare och tjänstemän sysselsättning.
Herr talman! Jag erinrar mig att författaren och skådespelaren Tage Danielsson har skrivit en film som han har gett namnet Släpp fångarne 181 loss, det är vår! Med en lätt travestering skulle jag, sedan jag lyssnat till herr Burenstam Linder, vilja säga att man som rubrik för hans uppträdande hade kunnat sätta: Släpp hämningarna lösa, det är vår! Om detta på något sätt gör att det känns bättre för herr Burenstam Linder, så tycker jag att det är bra. Jag tror att det är den främsta uppgiften som detta uppträdande fyller. Det finns när herr Burenstam Linder talar — jag har också uppmärksammat det hos herr Bohman — ett på något sätt otäckt drag i uppläggningen. Man säger att den socialdemokratiska näringspolitiken för fram till ett socialistiskt system som — enligt den uppläggning som herr Burenstam Linder själv har haft — leder över till en motsvarighet till det system som man har i de kommunistiska länderna med förtryck och allting annat. Vad är det för dumheter som ni ägnar er åt?

Det är ett långsiktigt arbete, det är vi helt medvetna om, men ett arbete som omfattas av de stora befolkningsgrupperna i landet. Jag är alldeles övertygad om att om ni skulle försöka att hindra detta så kommer ni inte att lyckas. Jag tycker därför att det skulle vara mera klädsamt om ni lade bort just den attityden och slutade att tala om socialdemokratin och dess näringspolitik såsom ledande fram till något av ett förtryckets samhälle. Herr Burenstam Linder kommer sedan in på en del av de frågor som vi har diskuterat tidigare. Han säger att här blir inga 3 000 jobb. Vad är det vi redovisat? Där började herr Burenstam Linder att närma sig sanningen. Vi har redovisat i propositionen att under perioden kommer sysselsättningstillskottet att bli ungefär 3 000, med de investeringar som Statsföretag har beräknat. Jag kan inte garantera det exakta antalet. Den bedömning som moderaterna har ägnat sig åt går såvitt jag förstår ut ifrån att det är de tolv företag, i vilka man har redovisat de mest omfattande investeringarna, som ger resultatet 1 600 ä 1 700 i fråga om anställningar. Det finns uppenbarligen beträffande de investeringar som nu är aktuella och det kapitaltillskott som är nödvändigt ett intresse från herr Burenstam Linders sida att vilja göra gällande, att de senaste årens politik från Statsföretags sida har lett fram till att luckor uppstått som man nu måste fylla igen. Men i den redovisning som är lämnad från Statsföretag sägs klart ifrån att investeringarna har varit utomordentligt omfattande och att det har ställts mycket stora krav på kapitalanskaffning, inte minst upplåning.

— Teckning av aktier i Som exempel skulle man kunna ta NJA som under praktiskt taget hela Statsföretag AB, 1960-talet varit underinvesterat. Det är först på 1970-talet de investeringar — m.m. genomförs som vi hoppas skall leda fram till en mera gynnsam utveckling för NJA:s vidkommande. Jag känner mig alldeles övertygad om detta. Produktionsmässigt har man nått det bästa resultatet hittills under 1975. Man kan beklaga att vi detta år fick en djup kris som inte bara drabbade NJA utan praktiskt taget alla järn och stålverk och som gjorde att den produktionskapacitet som nu uppnåtts inte har kunnat ge det ekonomiska resultat som vi hoppas att så småningom komma fram till. Sedan ryckte herr Burenstam Linder loss en rad frågor och citerade bl.a. herr Skölds uttalande. Han tog också upp mitt brev från 1974, där jag skrev till Statsföretag om angelägenheten av att se över organisationen för att kunna svara mot de uppgifter som efter hand kommer att läggas på Statsföretag. Men där råkade herr Burenstam Linder ha otur, för jag har i dag fått svar från Statsföretag på just det brevet, och herr Sköld redovisar där att en sådan sektorisering som jag efterlyste har man sökt genomföra i betydande omfattning. Herr Sköld skriver bl.a.: ”Sådana utredningar har lett till tillskapande av ”underkoncerner' inom flera branscher. Exempel härpå är verktygsmaskinbranschen , läkemedelsbranschen samt byggmaterialbranschen . En utveckling mot större enheter bör emellertid ej drivas så snabbt att störningar skapas inom företagen.” Inte minst på den där sista punkten kan jag vara helt överens med herr Sköld. Den sektorisering som vi efterlyst har man alltså slagit in på. Vidare är det av intresse att herr Sköld i detta brev tar upp just de frågor som jag hade anmält i tidningen Fackföreningsrörelsen, och där jag menade att det är nödvändigt att Statsföretag i sin organisationsuppläggning undersöker möjligheterna och förutsättningarna för douerkoncernbildningar. I sitt brev säger herr Sköld härom: ”I några fall bör detta på litet sikt kunna leda till längre gående former för samordning, t.ex. genom bildande av underkoncerner.” Vidare tycker jag att herr Burenstam Linder något för tidigt intecknade vad som skett inom Stålverk 80. Det är riktigt att jag höll mitt tal i Metalls regi den 24 februari, och talet är korrekt återgivit i Metallindustriarbetareförbundets tidning. Det är också riktigt som jag redovisade att vi fortsatte med en planering, i huvudsak grundad på den uppläggning som vi bestämt oss för 1974.

Men jag vill säga att avsikten med den planering som vi höll på med vid den tidpunkt då jag höll mitt tal var att man skulle göra en etappuppdelning. Den första etappen, en utbyggnad på ungefär 2 miljoner ton, var i huvudsak inriktad på att förse den svenska marknaden med stålämnen. Om förhandlingarna med Stora Kopparberg ledde till resultat — vilket jag hoppades — skulle vi därmed tiligodose ett marknadsmässigt behov inom framför allt vårt eget land.

Och där är vi nu. Herr Burenstam Linder kan vara helt säker på att det uttalande som jag gjorde vid metallkongressen, att vi kommer att fullfölja det programmet, det står fast. Proposition härom kommer att läggas fram i riksdagen den 20 april.

Herr talman! Rune Johansson berättar gärna en liten historia som inledning. I det här fallet var det Tage Danielsson. Jag måste säga att Tage Danielsson är avsevärt roligare än industriministern. Så det är lika bra att inte försöka i den branschen. Jag påminner mig att industriministern också i debatten om Stålverk 80 för ett år sedan tyckte det var roligt att berätta nedlåtande historier om motparten. F.n. är det inte lika roligt att debattera den planmässiga hushållningen när det gäller Stålverk 80. Planerna skall fullföljas, säger industriministern, och låter som om uttalandet och föredraget på metallkonferensen inte alls, som jag försökte säga, var ett intressant exempel på hur man ena dagen — i det här fallet den 24 februari — tvärsäkert talade för en viss utformning av projektet för att tre fyra dagar senare hoppa på en helt annan variant. Och då var man lika tvärsäker och viftade på samma sätt bort motståndarna som hade synpunkter. Kom inte och säg att industriministern inte den 24 februari talade om någonting annat än det ni nu talar om! Krupp nämndes t.ex. i anförandet den 24. Tre dagar senare var det företaget borta ur bilden. Jag, herr Bohman och andra företrädare för vårt parti tänker fortsätta att göra det viktiga påpekandet att det inte i något land med ett socialistiskt ekonomiskt system varit möjligt att förena detta med medborgerliga fri och rättigheter. Vi tänker inte låta skrämma oss av industriministerns brösttoner till att avstå från att göra det påpekandet.

Teckning av aktier i Jag gör inte gällande att vi i dag befinner oss i en sådan situation. — Statsföretag AB, Jag kommer inte heller med några anklagelser mot vare sig socialde = m.m. mokratin eller fackföreningsrörelsen. Jag säger att om man gör på det sält som ni nu tänker, så hamnar man, även om man har höga och goda ideal, i ett läge som svenska folket inte skulle tycka om. Så starka som de socialistiska ambitionerna f. n. är finns det all anledning att i god tid varna för och påpeka detta.
Herr talman! Vad jag vänder mig mot är att ni i förtäckta ordalag ifrågasätter vår demokratiska inställning genom att ni gång på gång säger att den politik som vi för leder till ett förtryckarsamhälle. Det var ungefär det som herr Burenstam Linder sade alldeles nyss. När det gäller mitt tal på Metall vill jag säga: Vem har sagt att Krupp är borta ur bilden? Under alla omständigheter är Krupp inte borta ur förhandlingsbilden. Företaget har självt begärt att förhandlingarna skall anstå till årsskiftet, och jag skulle kunna tänka mig att förhandlingarna kan innefatta annat än ett valsverk sedan vi kommit längre i förhandlingarna med Stora Kopparberg och mot en integration med det nu befintliga NJA. Men det är alldeles riktigt att Krupp fanns med i bilden vid den planering vi höll på med' vid den tidpunkten. Jag skulle sedan vilja säga några ord om Utvecklingsbolaget, som herr Burenstam Linder berörde i sitt tidigare anförande. Det är i och för sig inte så märkvärdigt om ett utvecklingsbolag inte alltid lyckas vinna ut det resultat som man hoppas på av de satsningar man ger sig in på. Vi forskar och bedriver utvecklingsarbete i detta land för ca 2,5 miljarder om året. Jag skulle vilja fråga: Hur mycket av denna forskning och detta utvecklingsarbete ger ett sådant resultat att vi kan säga att vi alltid får full valuta för pengarna? Vi kan vara ganska nöjda om en del av det utvecklingsarbete som bedrivs ger de resultat som förväntas. Därmed har jag inte sagt att vi är beredda att godkänna allt arbete som har bedrivits i Utvecklingsbolaget — det har vi också visat i den kritik som vi har framfört. Jag har sagt att Sonab och ESSBO är företag som har gått snett, att den verksamhet som Sonab gav sig in på inte har motsvarat de förväntningar som man hade inom företagsledningen. Statsföretags vice ordförande herr Hjalmarsson sade mycket öppenhjärtigt för en kort tid sedan i en intervju i Dagens Nyheter att han borde ha insett ”att vi satsade fel när vi övertog AGA”. Det var ett försök från företagets sida som inte lyckades. När man då misslyckas med en verksamhet. när marknadens förutsättningar blir annorlunda, är det nödvändigt att försöka 185 åstadkomma en rekonstruktion av företaget. Herr Burenstam Linder kunde också, som han har gjort tidigare, ha nämnt KVAB och SMT. Men dem vill han inte nämna nu därför att de är företag som har befunnit sig i svårigheter av samma art som Sonab och andra befinner sig i nu men som är rekonstruerade och båda var vinstgivande under fjolåret. Jag tycker att det är ett mycket skickligt arbete som har genomförts, inte minst av dessa företags ledningar men också under kontroll av Statsföretag. Det visar att det är möjligt att genomföra sådana rekonstruktioner. Sedan återkommer herr Burenstam Linder gång på gång till detta med planering. Ja, det är riktigt, att planera är svårt — låt oss vara överens om det. Skall vi då inte försöka oss på planering? Planering bedrivs inte bara i samhällets regi, den är nödvändig för industrin i vilken ägo denna än befinner sig. Men den måste i dag ta större hänsyn till samhällets intressen. Därför försöker vi nu åstadkomma en samordnad planering i samverkan mellan samhälle, företag och anställda. Vi prövar oss fram till en långsiktigare planering i de branschråd som vi har skapat inom järn och stålhanteringen, inom skogsindustrin med skogsbranschrådet, inom byggnadsindustrin och inte minst inom varvsindustrin. Skall man, därför att man inte överallt har lyckats, säga att planering är av ondo? Jag kan garantera herr Burenstam Linder att vi inte kommer alt ge upp våra ansträngningar att åstadkomma en planering som vi ser som nödvändig och där vi har stöd från industrin. Det är också av intresse att iaktta hur industrin själv går in i diskussionen inte bara om den långsiktiga planeringen utan också om en samverkan som kan leda fram till ett gemensamt ägande av företagen. Jag kan åberopa uttalanden som helt öppet har gjorts av Grängesbergsbolaget och av chefen för verket 1 Oxelösund som säger att ”utan statens medverkan kan vi inte klara de investeringar som är angelägna i företagen och som för svensk järnoch stålhantering ter sig som oundgängligen nödvändiga om vi skall klara konkurrensen på exportmarknaden”. Skall vi då inte ta upp den diskussionen? Menar herr Burenstam Linder att eftersom den privata företagsamheten ger de bästa resultaten skall vi över huvud taget inte gå in i en diskussion från samhällets sida, trots att företagen själva begär det. om en sådan samverkan mellan stat och privata företag? Det är ur vår synvinkel en orimlig ståndpunkt. Vi kommer att gå in i dessa överläggningar med åtskilliga företag för att gemensamt diskutera hur politiken för järn och stålindustrin skall läggas upp. I den utredning om den framtida utvecklingen för järn och stålindustrin som vi nu gemensamt beslutat om i stålbranschrådets regi ingår som en förutsättning för hela detta arbete att stålämnesverket i Luleå kommer till stånd. Den frågan får vi, som jag tidigare sade, närmare diskutera när vi har lagt fram vår proposition. När det gäller de resultat vi hittills uppnått inom den statliga företagsamheten får vi inte glömma bort att åtskilliga av de företag som vi etablerat har måst lokaliseras till områden som varit sysselsättnings av dessa företag har vi övertagit från de andra ägarna när företagen be Torsdagen den funnit sig i ett krisläge. Det är klart att det konstituerar alldeles speciella — | april 1976 besvärligheter för en del av de statliga företagen. Se Här kan man egentligen ställa upp herr Svensson i Malmö mot herr — Teckning av aktier i Burenstam Linder. Herr Svensson är kritisk på denna punkt och anser = Statsföretag AB, att vi skulle vara mer offensiva och gå in på områden där vi hade en = Mm.m. större lönsamhet att vänta av en företagsverksamhet. Självfallet har vi elt intresse härför. Men i den mån en industri är effektiv och rationell och ger en betydande och växande avkastning, ser vi det inte som angeläget att stiga in där och tränga undan de nuvarande ägarna. Vår uppgift har i mycket stor utsträckning varit att tillsammans med de fackliga organisationerna på ett mera demokratiskt sätt fördela de värden som alla gemensamt varit med om att skapa. Det har lett till att levnadsstandarden i Sverige torde vara en av de högsta i världen. Det betyder inte att vi därutöver inte ser det som utomordentligt angeläget att genomföra en demokratiseringspolitik, som gör det möjligt för människorna att efter hand få ett växande inflytande i företagen. Det sker genom den arbetsrättslagstiftning som vi f. n. diskuterar och varom det ligger eu förslag på riksdagens bord. Men när det visar sig nödvändigt och ändamålsenligt att samhället går in för att driva en företagsverksamhet är vi beredda att göra det. Vi måste då också skapa de organisatoriska förutsättningarna för en sådan verksamhet.

Herr talman! Tyvärr är debattvillkoren ojämlika, eftersom jag bara har tre minuter på mig. När det gäller frågan om vart vägen bär med vidgade statliga ingrepp i den omfattning som man f.n. kan utläsa ur de socialdemokratiska texterna, är det inte bara jag och någon annan företrädare för moderata samlingspartiet som varnar. Jag upprepar: Läs t.ex. Assar Lindbecks artikel i Dagens Nyheter häromdagen! Om det inte ringer en klocka i huvudet på industriministern när han läser den artikeln, är det ännu farligare. Då är det precis som Astrid Lindgren har skrivit: Ni har blivit blinda av ett förlängt maktinnehav. Planering är svårt, säger industriministern. Ja, det är svårt, och därför skall man inte gapa över mer planering än man klarar. Mitt förslag till industriministern är att han först lär sig att planera och hantera sitt eget fögderi, innan man sträcker ut armarna för att omfamna mer och mer. Vad är den här generallösningen för de statliga företagen som vi fick höra om i den intervju jag citerade? Det är något som jag vill ha svar på. Som ett tecken på att det finns åtminstone någon mer konkret idé om den egna planeringen. Det är ett oeftergivligt krav att man klarar den innan man ger sig i kast med andras. Sedan tror jag faktiskt att när någon person som t.ex. industriministern skall syssla med allt möjligt hinner han inte följa med riktigt. 187 Jag läste i mitt anförande upp olika citat om hur Rune Johansson har stått här i riksdagen och sagt att han var så överraskad. Han var överraskad över Stålverk 80. Han var överraskad över Utvecklingsbolaget. Så blir det när man har för mycket att hålla i händerna. Då blir man överraskad. Man hinner inte alls hålla på med det man sedan i vackra fraser kallar planering. Det blir motsatsen till planering när man har för mycket omkring sig. Vem är det som har sagt att Krupp är borta ur spelet? Ja, det är inte jag, utan företrädare för Stålverk 80. Det är ingen konst att hitta citat på den punkten. Det skulle dock inte förvåna mig om Krupp dök upp på nytt någon gång i det här sammanhanget, —- försvann på nytt och kanske dök upp igen. Så många turer har det ju varit när det gäller detta företag. Sedan har vi frågan om de 3 000 jobben i investeringsprogrammet. Jag upprepar: I propositionen är det uttryckt ganska korrekt — fast det är svårt att utläsa — att det nya investeringsprogrammet bara ger 1 600 jobb. Men såväl industriministern som herr Bengtsson i Landskrona sade att det skulle bli 3 000 nya jobb under de här åren av investeringsprogrammet. Och det är helt fel.
Herr talman! Vi har på något sätt kommit ganska långt ifrån det ämne som är föremål för handläggning, nämligen de 1 500 miljonerna till Statsföretag.

Under en rad av år har vi från vänsterpartiet kommunisterna i motioner aktualiserat frågan om den träkemiska forskningen för att ur skogen som råvara få fram nya konsumtionsvaror och därmed nya sysselsättningstillfällen. Vi har bl.a. knutit an till vad regeringen framhöll redan i propositionen 185 år 1964: ”En avgörande förutsättning för en fortsatt snabb standardstegring är att vårt näringsliv anpassas och utvecklas efter det moderna samhällets krav. Ny teknik, nya produktionsprocesser och nya varor kommer att skapa nya företag och nya marknader.” För skogslänen och framför allt för Västernorrlands län vore en sådan utveckling önskvärd.

Dessa filialanläggningar har f. ö. stora svårigheter att klara livhanken. Vad länet behöver är framtidsbetonade industrier. Vad beträffar avancerad träkemisk forskning har Sverige i förhållande till andra länder hittills varit mycket efterblivet. Länder som Finland, Schweiz, Västtyskland, USA och Sovjetunionen har sedan länge löst frågan om exempelvis foderproteinframställning ur biprodukter vid cellulosaframställning, de s.k. sulfitavlutarna. Jag citerar ur Svensk Papperstidning, där forskarna Mats Ek och Karl-Erik Eriksson säger: ”I Västtyskland sker foderjästodling på sulfitavlutar ———- i Mannheim. I öststaterna räcker inte sulfitavlutarna, där syrahydrolyseras även sågverksavfall för produktion av foderjäst. trots svår konkurrens från boardtillverkarna om sågverksavfallet. Enbart i Sovjetunionen uppgavs produktionen 1972 vara 140 000 ton foderjäst från sådana material. Även 1 USA ökar intresset för foderjästtillverkning av sulfitavlutar. Flera anläggningar är i drift. Av produktionen vid en anläggning i Salem, Oregon, går 50 procent till livsmedelsändamål. Även i Finland insåg man tidigt värdet av proteintillverkning. Sedan någon tid har man där i gång två anläggningar båda med en kapacitet av vardera 10 000 årston, baserat på sulfitavlutar.” Nu har även Sverige kommit med i denna forskning. Enligt samma forskare som citerats prövas nu praktiskt vid Svenska träforskningsinstitutet en svensk metod att omvandla cellulosaindustrins avfall till mat för djur och människor. Metoden har utvecklats så långt att ett företag vill köpa rätten att tillverka och sälja dessa ”matmaskiner” över hela världen. Om den svenska skogs och växtindustrins avfall skulle bearbetas av olika rötsvampar i proteinmaskiner, vilket samma forskare inte håller för uteslutet, skulle mängden av framställt protein uppgå till 260 000 årston, tillräckligt för att täcka behovet för 11 miljoner människor. I nr I i år av Svenska träforskningsinstitutets tidskrift Kontakt säger forskaren Karl-Erik Eriksson, som ligger bakom de forskningar det här är fråga om, alt en helt ny teknik har utvecklats i Sverige och att man har fått fram en prototyp till fabriksanläggning. Huvudprodukten man får fram är protein, dvs. grunden för föda för djur och människor. I samma intervju säger denne forskare: ”Om vi ser till andra råvarukällor än skogsindustrin finns enorma möjligheter till proteinframställning: halm, sockerrörsbagass, majskolvavfall, fruktavfall —-—-- i USA, Sydamerika, Indien, på Kuba. Vad som i dag går till bränning eller förruttnelse kan bli föda. Förbränning av halm har t ex förbjudits i USA p g a luftföroreningarna. Halmen är där ett stort avfallsproblem, som skulle kunna användas till något mer konstruktivt.” Därför menar samme forskare att metoden kan bli en viktig exportprodukt. Intresset från utlandet har också varit mycket stort. BBC har varit på Svenska träforskningsinstitutet och spelat in huvuddelen av en 50-minutersfilm om de mikrobiologiska projekten. Det kan ju vara särskilt glädjande för oss svenskar att se svenska forskare kunna visa på så banbrytande resultat. Det har under den tid dessa forskningar pågått många gånger inte varit lätt, säger samma forskare, och han fortsätter: Förståelsen för denna grundläggande forskning har av naturliga skäl inte alltid varit så stor inom den svenska skogsindustrin, eftersom denna forskning inte tidigare varit representerad inom branschen. Förståelsen från skogsindustrin för denna avancerade forskning är däremot nu betydligt större än tidigare. Att skogsbolagen inte tidigare visat detta intresse för den avancerade forskning som vi har tagit upp i motioner — vi började med det redan på 1960-talet — är ju beroende på att skogsbolagen gjorde sina stora profiter framför allt på råvaror och halvfabrikat. Nu börjar däremot skogsindustrin enligt denne forskare att visa sitt intresse för sådan forskning. Möjligen kan detta bero på att skogsbolagen nu känner en ny guldvittring. Frågan är om dessa forskningsresultat, som har betydelse för framtidsbetonade industrier, skall överlämnas till det privata näringslivet eller om Statsföretag AB skall ta hand om detta. Det första yrkandet i motionen är att Statsföretag förskaffar sig rätten till produktionen i de industrianläggningar det här är fråga om och att denna produktion förläggs till Västernorrlands län. Det andra yrkandet i motion 2158 är att en statlig petrokemisk industri förläggs tull Västernorrland. Redan för sju år sedan aktualiserade kommunisterna I Västernorrland i en motion till landstinget frågan om att förlägga en petrokemisk industri till detta län. Landstingsmajoriteten kunde då inte känna något intresse för denna fråga. Nu har dock länsstyrelsen i Länsplan 74 fört fram samma projekt. De socialdemokratiska riksdagsmännen från Västernorrland har även de i motion till årets riksdag aktualiserat samma fråga. Jag vill gärna till riksdagens protokoll inläsa vad vänsterpartiet kommunisterna skrev i sin motion år 1968 — det är alltså sju år sedan dess. Det finns också anfört i vår motion 1975/76:2157: ”Petrokemiska företag kommer att byggas i Sverige av enskilda företagare, vilket visar att det är en industrisektor man väntar sig mycket av. Därför bör de samhälleliga organen i tid skaffa sig inflytande över denna industrigren för att förhindra att de utländska oljebolagen skaffar sig fullständig dominans över densamma.” I motionen framhölls vikten av att förlägga en dylik industri till Västernorrland för att stoppa utflyttningen och ge fler människor arbetstillfällen. Även om sju år har försuttits är frågan om en samhällsägd petrokemisk industri i Västernorrland fortfarande lika aktuell från sysselsättningssynpunkt. Nu är jag mycket väl medveten om att storfinansen och monopolkapitalet inom denna bransch anser att dylika industrier skall placeras vid västkusten, och regeringen har ju, i varje fall hittills, varit helt överens med monopolkapitalet i denna fråga. Men, herr talman, samhället måste ändå någon gång träda in i denna bransch, den petrokemiska industrin, och inte helt överlämna den åt monopolen. I Västernorrland finns det en utvecklad kemisk industri, även den i viss utsträckning byggd på petrokemi. Inte endast sysselsättningsmässigt är därför Västernorrland väl lämpat för en framtidsbetonad industrianläggning sådan som den det här är fråga om.

Jag utgår ifrån att det är bekant för kammarens ärade ledamöter att Västmanlands län kännetecknas av stagnation och tillbakagång. Från 1950 och 1960-talen, då länet var ett av de mest expansiva i landet, har bilden helt förändrats. Länet har drabbats av en kraftig befolkningsavtappning under senare år. Enbart under åren 1971-1974 hade länet en flyttningsförlust på omkring 7 000 personer. År 1975 var Västmanlands län det enda länet i landet som noterade en befolkningsminskning. Ett annat grunddrag är obalansen, som främst kommer till uttryck i industrins ensidighet och bristen på alternativa sysselsättningar. Inga som helst åtgärder har vidtagits för att minska ensidigheten. I denna ensidighet och obalans finner vi ännu ett kännetecknande drag för Västmanland. Det är en extrem koncentration till enstaka företag. Främst gäller detta Fagersta och Skinnskatteberg, som är helt beroende av ett enda företag i vardera kommunen. Skinnskattebergs kommun har f.ö. glesbygdsproblem jämförbara med Norrlandskommuners, och det vill inte säga litet när man har klart för sig att denna kommun ligger 1 Västmanlands län. Statliga myndigheter bör observera detta faktum när det gäller åtgärder i stödjande syfte. Stagnationen, tillbakagången, obalansen och ensidigheten i industristrukturen vållar självfallet stora problem med arbetslöshet och sociala och ekonomiska svårigheter som följdverkningar. Hur många personer i olika åldrar, män eller kvinnor, som därutöver önskar arbete men som inte finner det mödan värt att gå till arbetsförmedlingen och söka arbete på grund av att de vet att inget finns att få, det talar inte statistiken om. Vi vet dock att det är ett betydande antal, främst kvinnor, som önskar både hel och deltidsarbete. Det är alltså kvinnor och ungdom -— särskilt unga kvinnor - som drabbas hårdast av arbetslöshet. Svårigheterna för de unga att få arbete hänger inte i någon större utsträckning ihop med konjunkturen. Om det vore så, skulle man ju kunna lösa problemet med ökad utbildning och med beredskapsarbete. AMS skulle kunna mobilisera åtgärder under nedgångsperioderna. Men arbetslösheten har snarare att göra med hela samhällets utveckling. Det kapitalistiska samhälle vi lever i präglas av stagnationstendenser och allt djupare kris. Vi har en produktion som förändras. Maskiner minskar i allt större omfattning behovet av arbetskraft. Arbetstempot intensifieras och utsugningen av de arbetande som finns kvar skärps alltmer. Obalansen och ensidigheten i industristrukturen i vårt län medför att personer med högre utbildning inte finner lämpligt arbete på hemorten utan tvingas flytta för att få arbete som är anpassat till utbildningen. Bristen på alternativa sysselsättningar främjar en ökad utflyttning till men för hela samhällsbilden. De åtgärder som sätts in är oftast av defensiv karaktär. Det saknas följaktligen offensiva metoder. Arbetsförmedlingarnas roll i sammanhanget är inte oväsentlig; tvärtom är det nödvändigt med större personella resurser för att hjälpa de arbetssökande. Det handlar om personalförstärkningar för att arbetsförmedlarna skall få tid att öka sina kontakter med de eventuella arbetsgivarna och att hjälpa de arbetssökande au kon” takta dem. Ofta är de arbetssökande inte kapabla att föra sin egen talan. De känner inte arbetsplatsens miljö osv. Här behövs också en vidareutbildning av arbetsförmedlingens personal. Det skulle heller inte skada, utan tvärtom vara till gagn, om arbetsförmedlaren också finge wullfälle att under någon tid gå ut på en arbetsplats för att själv lära känna de villkor i arbetslivet som han eller hon har att erbjuda sina klienter. Detta som gäller arbetsförmedlingens uppgifter tror jag är av utomordentligt stor betydelse. Men självfallet är huvudfrågan om det finns något arbete att förmedla. Ett offensivt program för att skapa arbetstillfällen måste utgå från målsättningen om allas rätt till arbete oavsett kön och bosättningsort. Full och effektiv sysselsättning utan flyttningsförluster bör vara varje läns målsättning. Det betyder att man måste göra slut på den regionala obalansen och styra alla större investeringar för att skapa en allsidig arbetsmarknad. I motionen 1811 har jag pekat på några nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med de problem som vi har i Västmanlands län. Jag har föreslagit att riksdagen hemställer hos regeringen om att skyndsamma sysselsättnings och näringspolitiska åtgärder för Västmanlands vidkommande snarast tas upp till prövning i industri och arbetsmarknadsdepartementen. Särskilt har jag berört frågan om prospektering av malmbrytning samt förutsättningarna för anläggandet av specialstålverk och kompletterande verkstadsindustrier. Som vanligt hänvisar utskottsmajoriteten till utredningar — dels till en utredning som sysslar med stålverksindustrin, dels till den mineralpolitiska utredningen. För prospektering av malmfyndigheterna hänvisar man till SGU, dvs. Sveriges geologiska undersökning, vars inriktning nämnden för statens gruvegendom ansvarar för. Till det sistnämnda finns det anledning att säga att man från riksdagen borde rikta SGU:s uppmärksamhet på att de:största malmfyndigheterna i Mellansverige finns, såvitt man vet, i Norbergsområdet och måste betraktas som en utomordentlig tillgång för den svenska stålindustrin. Sedan säger man i utskottsskrivningen: ”Beträffande de allmänna regionalpolitiska aspekterna gäller detsamma för Västmanlands län som i övrigt. De problem som föreligger i länet bör i första hand tas upp i samband med länsplaneringen.” Med detta avstyrker man motionen. Nu är det så, herr talman, att länsplaneringen har tagit upp dessa frågor, och för att realisera målsättningen och ambitionen måste man ju ha samhälleligt stöd. Staten måste alltså gå in för att klara ut dessa problem. Jag vill också i sammanhanget erinra om den FCO och SAP-konferens som hölls i Västerås i mitten av mars månad, där statsrådet Ingemund Bengtsson var med och diskuterade länets sysselsättningsproblem. På denna konferens ställdes enligt tidningsreferat krav på större satsningar i statliga basindustrier, krav på att regeringen och statsrådet skall rycka ut till undsättning för Västmanlands län och krav på en ordentlig inventering av malmfyndigheterna i Norbergsområdet. Det handlar alltså om att regeringen och vederbörliga departement snabbt går in och åtgärdar dessa problem. Om det inte snabbt vidtas åtgärder, kommer utvecklingen i länet att fortsätta trenden neråt. Det kommer att innebära stora konsekvenser i fråga om den sociala servicens upprätthållande. Människornas rättmätiga krav på socialt och kulturellt utbud blir ännu sämre tillgodosedda. Det betyder att den unga generationen i ännu större utsträckning tvingas lämna länet. Det betyder fortsatta flyttningsförluster för länet. För att vända denna trend och denna skrämmande utveckling fordras inte bara att de lokala kommunala och de regionala politiska organen lägger största aktivitet i dagen. De centrala organen måste självfallet här känna sitt ansvar. De många tusen människor, kvinnor och ungdomar, människor oavsett ålder och kön, som i dag ropar efter den grundläggande rättigheten att få ett arbete där de är bofasta, måste tillgodoses.

Herr talman! I motionen 841, där jag står som första namn, föreslås att riksdagen hemställer hos regeringen om initiativ till en statlig industrisatsning i Värmland genom medel ur AP-fonden, bl.a. för att genom en vidareförädling av träråvaran kunna vidga sysselsättningsmöjhigheterna. I sitt yttrande över motionen hänvisar näringsutskottet till att man år 1974 också behandlade en motion om statliga produktionsinitiativ för ökad sysselsättning i Värmland. Det är alldeles riktigt att' jag i både motioner och interpellationer vid flera tillfällen tagit upp frågan om statliga initiativ för att varaktigt lösa sysselsättningsproblemen i Värmland. Det är ju så — det blir och mer uppenbart för alla — att det privata näringslivet i Värmland inte förmår förse befolkningen med arbetstillfällen. Tvärtom är det här liksom i alla skogslän på det sättet att koncentrationen av kapitalet tagit sig uttryck i att företag flyttat till södra Värmland men också vidare mot västkusten och längre söderut, och det har skapat stora problem för vårt län. Det torde dessutom inte finnas många län som är så bolagsdominerade som Värmland. Uddeholms AB och Billeruds AB dominerar näringslivet, och dessa bolag står också på många orter, framför allt s.k. bruksorter, för den enda industri som finns. Tillsammans med de förut nämnda problemen bidrar detta till att jag även i fortsättningen kommer att aktualisera de frågeställningar som finns i motionen. 10 Utskottet avvisade vid behandlingen år 1974 tanken att riksdagen skulle ge sådana detaljerade anvisningar rörande engagemang från allmänna pensionsfondens sida som föreslagits i motionen, men utskottet anslöt sig till min bedömning att utvecklingen inom Värmlands län motiverade kraftfulla insatser. Utskottet hänvisade emellertid till det pågående arbetet med Länsplanering 1974 och sade sig förutsätta att olika vägar att komma till rätta med sysselsättningsproblemen och niringslivets strukturproblem i Värmlands län skulle noga prövas i samband med länsplaneringsarbetet. På liknande sätt har man uttryckt sig när man behandlat årets motion. Vad sägs då i Länsplanering 1974? Det kan ju vara intressant att se litet grand på de tankegångar som ändå finns där. Även i Länsplanering 1974 för Värmlands län behandlas frågan om ökat statligt inflytande över näringslivet liksom frågan om statliga nyetableringar i sysselsättningsfrämjande syfte. Det framhålls helt neutralt att redan nu upplever många det siatliga inflytandet över det privata näringslivet som för stort, medan det från andra håll framförs krav på starkare styrmedel och ökad kontroll. När det gäller utvecklingstendenser av betydelse för regionalpolitiken påpekar man dock att den ökande koncentrationen av beslutsfattande och ägande inom näringslivet är en osäkerhetsfaktor för enskilda individer och orter. Den bör därför uppmärksammas i den framtida regionalpolitiska planeringen, heter det vidare. Sedan menar man att ett statligt inflytande över näringslivet självfallet måste kombineras med ett ökat statligt ansvar för att sysselsättningsmöjligheterna tryggas även genom statliga företagsetableringar i sysselsättningssvaga län. Beträffande regionalpolitiska styrmedel framhåller man att de nuvarande stimulansmedlen inte är tillräckliga för att nå de regionalpolitiska målen. Nuvarande medel bör därför kombineras med medel av mer direkt styrande karaktär, sägs det. Frågan om möjligheterna att styra industrier och investeringar till sysselsättningsbehövande områden är en fråga som engagerar allt fler människor på det regionala och lokala planet. Från vänsterpartiet kommunisternas sida har vi ju länge hävdat att nuvarande styrmedel är otillräckliga. och det är mot den bakgrunden vi förordar statligt byggande av industrier. Det är inget tvivel om att det här kravet har resonans hos kommunalmännen landet runt. Jag skall här bara peka på ett exempel. I samband med att värmländska kommunalmän informerades om innehållet i Länsplanering 1974 för Värmland krävde kommunalmännen från de nordvärmländska kommunerna Torsby och Hagfors en ökad statlig satsning på Värmland, helst i form av basindustrier. Man pekade också på att det inte finns tillräckliga styrmedel när det gäller industrins lokalisering. De morötter som nu används som lockmedel räcker inte ull — det var det sätt man uttryckte sig på. I länsprogrammet beskrivs vidare utförligt befolkningsutvecklingen i länet. Denna har, speciellt under 1960-talet, varit mycket negativ. Länets folkmängd minskade då med drygt 6 000 personer. Utflyttningen rörde sig dock om drygt 10 000 personer. Även under senare delen av 1950-talet. Nr 97 skedde en stor nettoutflyttning. Främst har det varit unga människor Fredagen den som flyttat. Antalet äldre människor har ökat. Detta har i sin tur medfört 2 april 1976 att antalet födda fr.o.m. år 1969 varit lägre än antalet döda i länet som a helhet. Det slås också fast i programmet att befolkningens åldersswuktur — Teckning av aktier i får betydelse för befolkningsutvecklingen i länet. Statsföretag AB, Vidare har man förstås uppmärksammat att länets industristruktur i = mm.m. relativt stor utsträckning domineras av konjunkturmässiga och kapitalintensiva industrier: massa och pappersindustrier, kemiska fabriker samt järn och stålverk. Sysselsättningen har, trots kraftiga produktionsökningar, stagnerat under de senaste årtiondena. Verkstadsindustrin har expanderat men är i förhållande till verkstadsindustrin inom riket i genomsnitt fortfarande underrepresenterad i länet. Man säger också att det ensidiga näringslivet och dess brist på sysselsättningsmässigt expansiva delar har givit länet höga arbetslöshetssiffror. Det finns alltså en underton av oro i resonemangen i Länsplancering 1974, en oro över att det som man kan göra inom ramarna för den blandekonomi man accepterar inte skall räcka till för att klara de målsättningar man ställer upp. Man är inne på tanken att staten skall träda in men driver ändå inte de planerna fullt ut och med full kraft. När det gäller skogsindustrin i Värmland, som egentligen ägs helt av Uddeholm. Billerud och Vänerskog, har det inom branschen skett en kraftig strukturrationalisering. Flera fabriker har lagts ned, och produktionen är nu i stort koncentrerad till Vänerområdet. Som för skogsindustrin i övrigt i vårt land gäller också att dessa företag inte har satsat några avgörande resurser för att få fram mer högförädlade produkter. Deras stora vinster på pappersmassa och papper — 1974 var 1. ex. ett fantastiskt år i det hänseendet för både Uddeholm och Billerud — har tydligen gjort att de inte har intresserat sig för forskningsinsatser i större skala för att förädla träråvaran. Från Värmland förekommer vidare en omfattande export av sågat virke. Vänsterpartiet kommunisterna i Värmland har mot denna bakgrund sagt, att en statlig satsning på utvecklandet av nya produkter genom träkemisk forskning och förädling av det sågade virket skulle kunna ge arbetstillfällen i en utsträckning som helt skulle förändra sysselsättningssituationen för Värmlands norra hälft. Att tankegångarna om nödvändigheten av att satsa på förädling också har förankring hos den värmländska befolkningen kan man utläsa av uttalanden som gjorts från fackligt håll. Så yttrade t.ex. tre ombudsmän från Skogsarbetareförbundet helt nyligen i en intervju i Nya Wermlands Tidningen att de befarade att den värmländska skogsindustrin utbyggnadsmässigt hade nått taket. ”Tillväxten i den värmländska skogen är inte vad den borde vara, och avverkningstakten har varit kraftig under senare år. Därför är det hög tid att de värmländska skogsbolagen samt Skogsägarceföreningen Vänerskog ställer in siktet på förädling. Det är räddningen både expansions och sysselsättningsmässigt,” säger man. 1 Denna uppmaning riktades till det privata näringslivet i Värmland. Jag tror inte att en sådan satsning kommer att lösa de här frågorna. På den socialdemokratiska partikongressen lanserade ett ombud tanken på ctt Skogsverk 80 för Värmland. Det ligger i linje med vad vpk har föreslagit. I varje fall menar vi att det behövs en ordentlig statlig satsning av den typ som nämns i motionen 841.

Herr talman! Gotland hör till de regioner i vårt land där särskilda åtgärder är nödvändiga för att klara sysselsättnings och utkomstmöjligheterna för invånarna. Den största basnäringen är jordbruket, som genom den fortgående rationaliseringen ständigt minskar antalet sysselsatta. Industrisektorn är underdimensionerad och måste byggas ut. Dess näringsgrensandel var 1970 endast 18,4 26 mot 31 96 för hela riket. För att kompensera avgången inom de areella näringarna krävs därför en jämförelsevis mycket kraftigare procentuell ökning inom de s.k. stadsnäringarna än för riket i övrigt. Utvecklingen de senaste åren visar att ungdomsarbetslösheten blir ett alltmer svårbemästrat problem och att nettoutflyttningen av ungdomar fortsätter. Visserligen har befolkningsminskningen upphört och befolkningstalet stabiliserats omkring 54 000, men de yrkesverksamma åldrarna kan inte få urholkas ytterligare, om framtiden skall tryggas. Näringslivet måste således byggas ut, och industrisektorn är därvid av stort intresse. Förutsättningsskapande åtgärder har vidtagits och vidtas från statsmakternas sida. Sålunda har Gotland tillförts allmänna stödområdet, beslut har fattats att kostnaderna för godstransporter på färjorna skall bringas ned till en nivå som motsvarar vägpriserna, och skatteutjämningen har förbättrats. Ytterligare åtgärder måste dock till. En enhällig opinion på Gotland hävdar att regionen bör tillföras inre stödområdet och att taxenivån för elektrisk energi, som f. n. är mycket oförmånlig, måste nedbringas till den nivå som tillämpas i jämförbara områden i vårt land. Men andra mera direkta stödåtgärder är också nödvändiga. Behovet av nya arbetstillfällen är mycket stort. I Länsprogram 1974 har beräknats att 1 500 nya arbetstillfällen behövs fram till 1980 utöver vad som är inräknat i prognoserna. Dei befintliga näringslivet på Gotland bedrivs i privatägd och i kooperativ regi. Men satsningarna har hittills inte varit tillräckliga.

Något beslut av riksdagen om särskilt uppdrag till den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den «det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Under de senaste åren har industriländerna upplevt den svåraste arbetslöshetskrisen sedan 1930-talet. I motsats till förhållandena i Sverige under 1930-talet har vi nu inte drabbats av samma arbetslöshet som Övriga industriländer — för att nu inte tala om den undersysselsättning som finns i u-länderna. I kammaren har i de flesta debatter som gällt ekonomi hänvisats till siffran 17 miljoner arbetslösa i industriländerna. Jag skall inte uppehålla mig vid denna siffra, men av en händelse fick jag tag i det danska målareförbundets tidning. I denna redovisades siffror för arbetslösheten inom målarkåren i Danmark. Den uppgick i februari månad i år till 20,6 26 av dem som var anslutna. Denna siffra kan jämföras dels med den arbetslöshetssiffra vi har för målarna, som är 4,6 23, dels med medeltalet för arbetslösheten, som är 1,8 ?6 här i Sverige. I februari månad i år hade vi 60 000 flera svsselsatta än vi hade för ett år sedan, och det är främst kvinnorna som svarar för denna ökning. politiken Arbetsmarknadspolitiken Som sagt ligger vår arbetslöshet på en låg nivå. I februari i år hade vi 69 000 arbetslösa enligt statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning. Det är den lägsta siffra som noterats för denna månad under hela 1970-talet. Men det finns vissa andra siffror som inte är lika bra. Efterfrågan på arbetskraft har minskat. Likaså ligger antalet varsel om personalinskränkningar på en hög nivå sett i ett tioårsperspektiv. Likaså tenderar arbetslöshetstiderna att bli längre. Det är mot den bakgrunden regeringen har vidtagit flera åtgärder för att uppehålla en hög beredskap inom arbetsmarknadspolitiken. I år har bl.a. följande åtgärder vidtagits för att stödja sysselsättningen inom industrier med svag order och produktionsutveckling: lagerstöd, fristäppning av investeringsfonder och förstärkt stöd till företagsintern utbildning i olika former. Regeringen föreslår och utskottet ställer sig enhälligt bakom en fortsatt hög beredskap genom att tillstyrka förslaget om 1 100 milj.kr. i påslag till olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trots den låga arbetslösheten finns det vissa grupper som fortfarande har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden. Det är som vanligt de nytillträdande — i huvudsak ungdomar och unga kvinnor, kvinnor i allmänhet och de handikappade. Olika åtgärder har satts in för att underlätta dessa gruppers situation. En av de viktigaste gäller utbildningssidan. Det finns i dag inom industrin många lediga platser, men det stora flertalet är av den art att yrkeskunskap erfordras. Nere i Småland var en arbetsgivare verkligt bekymrad för att han inte kunde få tag på tio yrkesarbetare. Han sade: ”Om inte arbetsförmedlingen kan skaffa mig det folk jag behöver får jag lägga ner hela min rörelse.” Från denna utgångspunkt är det viktigt att utbildningen såväl inom det reguljära systemet som inom arbetsmarknadsutbildningen byggs ut. De förbättrade ersättningsbestämmelser som trädde i kraft vid årsskiftet bör vara till gagn för att göra utbildningen inom arbetsmarknaden mera attraktiv. De har haft effekt. Vi har i dag fler i arbetsmarknadsutbildning än någonsin tidigare. Även de förslag till förbättrade ersättningar till företag som vidareutbildar sin redan anställda arbetskraft och anställer ny under tiden bör medverka till en förbättring. Utöver utbildningssidan har vidtagits och föreslås en rad åtgärder från regeringens sida för att ge de arbetslösa jobb. Jag skall inte räkna upp alla de insatser som gjorts, men låt mig bara nämna det ökade bidraget till kommunernas beredskapsarbeten - nu 75 24 —, bidrag till beredskapsarbeten inom industrin och försöksverksamhet inom arbetsförmedlingen med speciella ungdomsförmedlare. Detta har införts på förslag från sysselsättningsutredningen och har verkligen haft effekt. Nu föreslår man ett ökat antal arbetsförmedlare och att denna försöksverksamhet skall pågå även i fortsättningen. I den proposition som vi nu behandlar föreslås obligatorisk anmälan om lediga platser. Detta skall införas till en början i tre län, men lagen skall gälla hela Sverige. Dessa och andra åtgärder som jag tidigare nämnt har gjort att den svenska arbetsmarknadspolitiken uppmärksammats ute i Europa. Många anser att den borde vara stilbildande när det gäller ländernas insatser för att bemästra lågkonjunkturen, ty det är ingen tvekan om att det måste vara politikernas uppgift att ordna samhället så att rätt till arbete ges åt alla. Men denna målsättning uppnår man icke med några slagord om än aldrig så vackra, utan det fordras direkta åtgärder. Jag har redan nämnt att industrin efterfrågar arbetskraft, och de vet alla att inom den offentliga servicesektorn behövs förstärkningar på alla områden. Vi fattade i går beslut om en utbyggd barnomsorg, vilket med növändighet medför en efterfrågan på arbetskraft. Men samma behov föreligger när det gäller sjuk och åldringsvården. Sysselsättningsutredningen anser att man inom den offentliga sektorn fram till 1980-talet behöver planera för ytterligare 250 000 arbetsplatser. Det är mot denna bakgrund vi skall diskutera dagens och framtidens arbetsmarknadspolitik. Herr talman! Efter dessa inledningsord skall iag nu gå över till utskottets betänkande. När jag i fjol stod här i talarstolen kunde jag konstatera att antalet reservationer var mindre än vanligt och att enighet rådde om de bärande principerna. Trots att antalet reservationer har stigit vågar Jag nu göra samma bedömning om enighet i stort som då. Alla är överens om att det är samhället som skall bära ansvaret för en aktiv syssclsättningsplanering. I fjol hade de borgerliga icke någon gemensam reservation, men i år har de lyckats ena sig på tre punkter, vilket i sin tur har lett till att representanterna för socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna står som reservanter i dessa tre fall. Jag skall 1 mitt anförande närmare kommentera motiven för vårt ställningstagande. När det gäller övriga reservationer kommer andra företrädare för socialdemokratin att bemöta dessa. I reservationen 3 är det fråga om ungdomens ställning på arbetsmarknaden. Jag har redan sagt att alla skall ha rätt till arbete. Det slår vi fast. Men vi är också medvetna om att det behövs särskilda åtgärder för ungdomen. Det har också vidtagits sådana. Staten har gått före genom att tidigarelägga anställningar inom verken och öka antalet praktikplatser. Även arbetsförmedlingarna har fått ökade resurser för detta arbete. Regeringen har haft överläggningar med såväl kommuner som enskilda företag för att planera en ökad sysselsättning för ungdomar såväl inom servicesektorn som inom industrin. Då kanske någon frågar sig var skiljelinjen går mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Vi reservanter anser inte att riksdagen behöver ge regeringen till känna vad som står i svsselsättningsutredningens betänkande och i den särskilda skrivelse som sysselsättningsutredningen överlämnat till regeringen. Inte heller behöver påtalas det som redan finns förslag om i SIA-propositionen om samverkan mellan skola och näringsliv. Vi är övertygade om att man i kanskhuset har en diarieföring av inkomna skrivelser och att man vet vilka propositioner som läggs fram. Utskottsmajoriteten gör det lätt för sig genom att tala om tillförsäkran ÅArbetsmarknads politiken Arbetsmarknadspolitiken 0. d., utan att komma med några konkreta förslag och ställningstaganden. I reservationen 3 säger vi att man måste överväga att ge samhället ökade befogenheter och resurser för att bl.a. skaffa fram erforderligt antal arbets och utbildningsplatser. Vad vi närmast tänker på är att förslaget om obligatorisk platsanmälan kan utökas till att avse obligatorisk platsförmedling och kanske kvotering till de arbetsplatser som har en personalsammansättning som inte motsvarar befolkningens. Om de borgerliga I utskottet är beredda att biträda ett sådant förslag, kan vi börja diskutera, och vi kanske kan komma ännu en bit på vägen till allas rätt till arbete. Men majoriteten i utskowtet vill inte ge samhället dessa befogenheter. Vi skall i dag även behandla utskottets betänkande om arbetsförmedlingarnas organisation. Vid detta betänkande har vi också en reservation angående de små företagens skyldighet att anmäla lediga platser. Vi framför där samma uppfattning som uttrycks i arbetsmarknadsministerns förslag, nämligen att denna skyldighet skall omfatta alla företag. De borgerliga föreslår undantag för de företag som har mindre in tio anställda. Är det ett sätt att ge ungdomar och andra som inte är attraktiva på arbetsmarknaden ökade möjligheter till jobb? Den 19 mars hade vi här i riksdagen en stor debatt om ungdomsarbetslösheten. Som vanligt kom man in på de små företagens betydelse, och den vill jag inte på något sätt förringa. Herr Ahlmark sade bl.a.: ”Bättre villkor för de mindre företagen är nödvändigt av ett par skäl. För det första ger de sysselsättning åt hundratusentals människor runt om i landet. De har ofta lättare än de stora företagen att ta hand om ungdomar med dålig utbildning.” Herr Åsling sade efter att ha talat om ungdomsarbetslösheten: ”De många små företagen har i detta sammanhang en viktig position, eftersom de svarar för en decentraliserad och finmaskig näringsstruktur som ger ökad kontaktmöjlighet med närings och arbetsliv för ungdomen”. Jag kan helt instämma i denna beskrivning. Men hur går detta vackra tal ihop med de borgerligas ställningstagande i inrikesutskottets betänkande nr 28? När det kommer till konkreta förslag att ge alla ungdomar och handikappade möjlighet att få kunskap om lediga platser, säger ni nej från de borgerliga partiernas sida. Och i detta fall är det fråga om 370 000 arbetstillfällen som ni undandrar anmälningsplikt. Jag har redan sagt att man löser inte denna fråga med slagord. Det krävs handling. Då är ni inte längre med på att fatta beslut. Men det finns en annan aspekt på frågan om ungdomens inträde i arbetslivet. I tidningen Statsanställd, nr 12 för i år, finns en artikel med rubriken Visst finns det jobb för ungdom, men de är obekväma och ”de har samhällsandan emot sig”. I artikeln redovisar man att inom den statliga sektorn finns det 200 lediga jobb som postiljoner, telefonister, teletekniker, bangårds och växlingsarbetare, vårdare och städare. Jag skall bara citera litet ur artikeln: "De lediga jobben och arbetskraften passar inte ihop, säger Olle Hell sten på arbetsförmedlingens distriktskontor i Stockholm, sektionen för kommunikation etc. Det är inget nytt problem, det finns alltid lediga jobb och arbetslösa ... Ibland ringer arbetsgivare och undrar var vi har våra arbetslösa egentligen. när de inte lyckats få en plats besatt! Och många av de statliga jobben är bland dem som inte anses attraktiva. Postiljonjobben innebär t.ex. oftast packning, lastning och lossning, och bangårdsarbete hos SJ är bullrigt. Och arbetstiden inom både post och järnväg är förstås lika med skiftesgång.” Hur skall vi komma åt dessa problem? Vad skall vi som politiker göra? Måste vi inte gå in och angripa arbetsmiljön, ändra inställningen till jobben? Lovar vi för mycket när vi talar om valfrihet och meningsfullhet? Jag har ingen lösning på problemen, men vi måste diskutera dem och på något sätt klara ut dem. Vilket samhälle vi än ordnar kommer det att finnas tunga, monotona och smutsiga jobb. De som arbetar inom dessa yrken måste få en ersättning som motsvarar arbetets art, de måste få ett inflytande över sin arbetssituation så att även de känner tillfredsställelse. Vi är på väg att lösa dessa problem. Men jag är övertygad om att mycket motstånd kommer att möta arbetarrörelsens strävan att demokratisera arbetslivet. Men den striden är vi emellertid beredda att ta. Det är naturligt att den ungdom — som herr Henrikson påvisar i en av sina motioner — som blir erbjuden 500 kr. i månaden vägrar att ta ett sådant jobb. Vi skriver om denna motion att det måste ligga i arbetslöshetsförsäkringens utredningsdirektiv att verkligen se till att man inte underbetalar ungdomen och utnyttjar den situation som f. n. råder på arbetsplatserna. Man kan också koppla ungdomens ställning på arbetsmarknaden dels till vår reservation nr 15 om anställningsvillkoret för handikappade, dels till centerpartiets och moderaternas reservation nr 22 om utvärdering av lagstiftningen om anställningstrygghet. Vi reserverar oss mot att anställningsvillkoret vid utbildning i företag av handikappade slopas. Den borgerliga majoriteten skriver: ”Utskottet vill emellertid understryka att utbildning förenad med anställning normalt är att föredra.” Men de vill ta bort anställningskravet för de handikappade i det här sammanhanget. Vad är det man säger? Jo, att för en handikappad är det inte normalt att få ett jobb på samma villkor som en annan person utan för att arbetsgivarna skall anställa dem måste vi införa särbestämmelser. I reservationen 22 vill centerpartiet och moderata samlingspartiet ha en utvärdering av trygghetslagarna. De lindar in sin begäran med en massa vackra ord. men syftet måste ju vara att på något sätt mjuka upp dessa lagar. Man får ibland en känsla av att trygghetslagarna är skuld till alla de besvär vi i dag har på arbetsmarknaden. Men observera att sedan trygghetslagarna infördes har kvinnornas sysselsättning ökat, ungdomsarbetslösheten har gått ner, och antalet halvskyddade arbetsplatser har ökat. Har reservanterna från centerpartiet och moderata samlingspartiet någonsin frågat sig hur många äldre utslagna vi skulle haft politiken Arbetsmarknadspolitiken i dag om inte trygghetslagarna och anpassningsgrupperna varit tillämpliga? Vad skulle ni ha gjort med dessa? Det hade varit ett annat problem för oss att ta itu med. Det är klart att ingen lag är fullkomlig och att man ständigt måste följa upp lagstiftningen. Det sker också i en arbetsgrupp inom arbetsmarknadsdepartementet. Vi tycker att den skall få fortsätta sitt arbete för att se vilka ändringar som behöver vidtas, både i form av uppmjukningar och i form av skärpningar, för att ge de anställda trygghet i arbetslivet. Också moderaterna står ensamma för en reservation, där de föreslår att alla anställningar för personal under 25 år skall räknas som praktikarbete. Vad får det för konsekvenser? Det innebär ju att den som byter jobb i ungdomen aldrig kommer att omfattas av trygghetslagstiftningen. Dei kan vara intressant att ta del av vad SACO/SR-tidningen skriver om detta problem: ”Praktik har blivit ett modeord. Bristen på arbetserfarenhet bland nyexaminerade kombinerat med en stor arbetslöshet bland de nyexaminerade från universiteten har gjort att praktikplatser har blivit något av ett Columbi ägg. I takt med den försämrade arbetsmarknaden har allt fler nyexaminerade fått nöja sig med ett praktikarbete som första anställning. ”Praktikanten' har ofta satts in i ett reguljärt arbete som benämnts praktik och har därmed förlorat anställningstryggheten och fått en lägre lön än vad som är normalt för arbetet.” Jag tycker att herrar moderater någon gång skulle tänka på detta. De klandrar redan de nuvarande bestämmelserna — hur skulle det inte bli om riksdagen bifölle deras reservation? Den sista reservation som jag skall beröra gäller det av den borgerliga utskottsmajoriteten tillstyrkta förslaget om kombination av introduktionsstöd och bidrag med 15 kr. i timmen till företagsutbildning. Den aktuella samordningsföreskriften trädde i kraft vid det senaste årsskiftet, och några erfarenheter av den har ännu inte vunnits. Vad är det man vill? Jo, att ett företag utöver 15 kr. skall få ett ytterligare bidrag så att beloppet uppgår till 20 kr. eller däröver.

Vi kan ju inte stapla bidragen på varandra. Det kan ju inte vara me ningen att staten skall betala lönen och företagaren skall inhösta vinsten. En avvägning i stimulansen måste te sig naturlig.

Herr talman! När det gäller de arbetsmarknadsfrågor som vi nu skall behandla har centern presenterat sin grundsyn i bl.a. partimotionen 1975/76:2135. Där presenterar vi i 14 punkter vår uppfattning om vilka grundläggande mål som bör karakterisera arbetsmarknadspolitiken. Förutom partimotionen 2135 behandlas i betänkandet inte mindre än 19 stycken motioner som antingen är rena centermotioner eller också flerpartimotioner där även centerpartister har medverkat. Jag tror mig kunna säga att den stora mängden motioner i det här fallet är ett bevis på vilken stor vikt vi tillmäter dessa frågor. Partimotionen kommer att behandlas i flera sammanhang, men huvuddelen av den behandlas i det här betänkandet. En av de saker som vi tar upp i partimotionen är den övergripande inriktningen på arbetsmarknadspolitiken. För oss är det ett självklart krav att en grundläggande målsättning för arbetsmarknadspolitiken skall vara att skapa goda förutsättningar för en regional balans i landet. Det går inte att förneka att arbetsmarknadspolitikens inriktning och utformning spelar en mycket stor roll för samhällsstrukturens utveckling. Det är mycket stora resurser som vi satsar på arbetsmarknadspolitiken i Sverige i dag, och den har ju som ändamål just att påverka arbetsmöjligheterna och arbetskraftens fördelning i landet. Hittills måste man dock tyvärr konstatera att arbetsmarknadspolitiken i många sammanhang har haft en centraliserande effekt. Man har i stor utsträckning i stället för att flytta arbetsplatserna dit där arbetskraften finns valt att flytta arbetskraften dit där arbetsplatserna redan finns. Vi tycker att detta är en felaktig inriktning. Det måste vara arbetsmarknadspolitikens uppgift att stödja sysselsättningen i de områden i landet där arbetsmarknaden är svag. Det måste vara ett övergripande mål för arbetsmarknadspolitiken att försöka tillförsäkra människorna arbete på de platser i landet där de bor och där de vill bo. Arbetsmarknadspolitiken måste också ha som ambition att skapa möjligheter att höja sysselsättningsgraden även it.ex. glesbygdslänen. Målsättningen bör naturligtvis vara att möjligheterna att få arbete skall vara något så när likartade över hela landet. Jag tycker att den socialdemokratiska reservationen när det gäller möjligheterna att kombinera introduktionsstöd och utbildningsstöd är på något sätt belysande för socialdemokraternas njugga attityd i sådana här sammanhang. Det är att notera att den reservationen riktade sig emot bifall till en socialdemokratisk motion — en motion av socialdemokratiska politiken Arbetsmarknadspolitiken ledamöter som kommer från landsdelar där man upplever de här problemen på ett konkret sätt. Vi har som bekant konjunkturvariationer i vårt land, och det är helt klart att arbetsmarknadspolitiken måste syfta till att utjämna konjunkturvariationernas effekt på arbetsmarknaden så långt som möjligt. Men vi har väl ändå en erfarenhet av att åtgärder för att möta konjunkturförändringar har en tendens att komma sent ibland och av den anledningen inte kan fullfölja sitt syfte så som man skulle önska. Därför har vi sagt att det är riktigt att ha en ständig beredskap. Det skall alltså finnas ett färdigt utarbetat åtgärdsprogram, vilket med kort varsel skall kunna sättas in för att möta konjunkturvariationerna. Vid utformningen av ett sådant program måste särskild hänsyn tas till det faktum att lågkonjunturerna ofta drabbar glesbygsdelarna av vårt land hårdast, medan högkonjunkturerna ofta går de landsdelarna förbi. Utskottet har inte velat ansluta sig till de här principiella tankegångarna från centern, och vi har därför varit tvungna att framföra dem i en reservation. Jag ber här att få yrka bifall till reservationen 1 vid utskottets betänkande. Ett mycket viktigt ämnesområde som tas upp i betänkandet gäller ungdomsarbetslösheten. Ungdomarna utgör en särskilt utsatt grupp på arbetsmarknaden. Det är fråga om människor som kommer direkt från utbildningen och som alltså inte kan redovisa någon yrkeslivserfarenhet när de skall söka jobb. Hos många arbetsgivare finns det en väldigt klar tendens att kräva en sådan yrkeslivserfarenhet. Jag tror också att man kan konstatera att trygghetslagarna har skärpt den tendensen. De har medfört att arbetsgivarna nu ställer större krav på att få veta vad det är för människa som söker arbete och vad vederbörande kan åstadkomma på en arbetsplats. Men de som kanske inte varit på en arbetsplats tidigare kan inte visa upp vad de har åstadkommit och vad de kan åstadkomma, och det gör att de har mycket svårare att få jobb. Detta har lagt grunden till en arbetslöshet bland ungdom som är vida större än bland arbetstagare i allmänhet. Konsekvenserna av ungdomsarbetslösheten är också särskilt allvarliga. Att lämna sin utbildning och sedan hamna i något slags tomrum, där man upplever att ens arbetsinsatser inte efterfrågas, är en fruktansvärd situation för en ung människa. Det är en situation som kan innebära en allvarlig knäck för självkänslan, en situation som kan vålla bestående sociala problem. För de allra flesta ungdomar blir kanske den här arbetslöshetssituationen kortvarig, och då är konsekvenserna inte så svåra, men det finns alltid en grupp ungdomar som inte lyckas få sysselsättning under denna korta tidsperiod. Det är de som löper risken att perioden av arbetslöshet blir början till en serie sociala problem av olika slag. Många ungdomar blir praktiskt taget utslagna på arbetsmarknaden innan de egentligen någonsin har kommit in där. Den relativt höga ungdomsarbetslösheten och det faktum att de sociala konsekvenserna av den är särskilt allvarliga gör det nödvändigt att samhället vidtar speciellt kraftiga åtgärder för att råda bot på just den ar betslösheten. I vår partimotion har vi sagt att samhället måste engagera sig i varje ung människas sysselsättningssituation. Samhället måste alltså känna ett ansvar för att följa upp den unga människans situation och se till att han eller hon kan få antingen vidareutbildning eter ett jobb eller praktik i någon form. Ingen skall behöva gå sysslolös. Vi vet att utbildningsfrågorna är väldigt viktiga i de här sammanhangen. En mycket stor del av de ungdomsarbetslösa är det därför att de saknar den utbildning som efterfrågas. Det gör att en viktig del! av samhällets åtgärder måste vara att kontakta arbetslösa ungdomar och erbjuda dem den vidareutbildning som kan leda till att de därefter får jobb. Men det är också viktigt att man skapar bättre kanaler för förmedlingen mellan arbetsmarknaden och de unga. De särskilda ungdomsförmedlingar som har inrättats är ett gott exempel på åtgärder i den riktningen. Utskottet har sagt att samhället måste engagera sig i varje ung människas sysselsättningssituation och tillförsäkra de unga antingen arbete eller utbildning i någon form. Detta har av någon märklig anledning socialdemokraterna reserverat sig emot, trots att utskottet sade ungefär samma sak förra året. Jag vet inte vad det är som har gjort att socialdemokraterna, som förra året var beredda att uttala sig för detta, i år inte längre är det. Jag tyckte att utskottets vice ordförande i sitt anförande här för en stund sedan redovisade något av den obotfärdiges förhinder. Det var förfärligt så svårt det var att ta sig an de ungas situation. Här är det fråga om vilken ambitionsnivå samhället visar. Jag har för min del alltid trott att socialdemokraterna hade den här ambitionen. Jag hade inte kunnat tänka mig att vi skulle behöva lotta om en sådan fråga. Men, som sagt, av någon märklig anledning är situationen den. En viktig inkörsport för unga människor till arbetsmarknaden är naturligtvis beredskapsarbeten i olika former och praktikarbeten, som kan ge den yrkeslivserfarenhet som är så väsentlig. Vi har tidigare krävt att kommuner som ordnar sådana beredskapsarbeten skulle få 75 96 i statsbidrag. I höstas var detta någonting fullständigt otänkbart för socialdemokraterna. I allmänna diskussioner var inställningen densamma också tidigt i vintras. Men nu är det plötsligt höjden av arbetsmarknadspolitisk visdom att ge dessa 75 94 i statsbidrag. Jag tycker att det är glädjande att socialdemokraterna och regeringen har tagit sitt förnuft till fånga på den här punkten. Även om vi inte i riksdagen fick bifall till vårt förslag — som fördes fram av centern och folkpartiet — har vi fått bifall i efterhand av regeringen, och det är glädjande. Men det är klart att det är viktigt för unga människor att få sysselsättning inte bara inom den offentliga sektorn utan också inom det privata näringslivet. I en centermotion framförs kravet att man i princip skall ge samma stöd till beredskapsarbeten inom den privata sektorn. Regeringen kom med ett förslag som lät som om man också var inne på den tanken. Vi fick nämligen höra att regeringen var beredd att ge 75 96 politiken Arbetsmarknadspolitiken i statsbidrag också till beredskapsarbeten inom den privata sektorn. Det lät ju alldeles utomordentligt, ända tills man började se på vad regeringens förslag verkligen innebar. Det innebar 75 96 i statsbidrag förvisso, men maximalt 8 kr. per timme plus 2 kr. som ett introduktionsstöd. Vad betyder detta? Jo, det betyder att om arbetsgivaren betalar sin anställde något så när hyggligt, blir det inga 75 96 i statsbidrag. Man kan säga att regeringens förslag innebar 75 96 statsbidrag under förutsättning att arbetsgivaren betalar en tillräckligt låg lön till den han anställer, medan de arbetsgivare som betalar rejäla praktikantlöner får räkna med att ju bättre praktikantlön de betalar. desto sämre relativt sett blir statsbidraget. Detta är naturligtvis ett alldeles orimligt sätt att gå till väga. Vi har också i utskottet drivit linjen att man i princip skall tillämpa samma regler för statsbidrag till den privata sektorn, till näringslivet, som de som gäller för kommunerna, dvs. 75 4, och att dessa 75 96 skall utgå också till arbetsgivare som ger sina praktikanter hyggligt betalt. Jag vill därför yrka bifall till reservationen 7. Ett annat viktigt ämnesområde som behandlas i detta betänkande gäller de handikappade. Men de frågorna kommer senare under den här debatten att behandlas av herr Rämgård, så jag skall inte gå in närmare på dem. Jag vill bara när det gäller sysselsättningsfrågorna konstatera att det allra viktigaste trots allt är att se till att man får fler arbetstillfällen. Det här har behandiats ganska utförligt i en interpellationsdebatt tidigare, och jag skall inte gå in på några detaljer. Men det är helt klart att näringspolitiken, sysselsättningspolitiken, de åtgärder som ger företagen förutsättningar att skapa nya jobb, trots allt är det allra viktigaste. Finns det inga jobb att fördela — ja, då kan vi göra ungefär vad som helst på arbetsmarknaden, men vi får inte ut människorna på den öppna arbetsmarknaden i varje fall.

Herr talman! Herr Granstedt sade att socialdemokraterna har ändrat uppfattning sedan i fjol. Nej, de som ändrat uppfattning är centerpartisterna, för de var inte med på folkpartiets reservation i fjol. Och vad begärde vi då? Jo, vi begärde att sysselsättningsutredningen skulle ta upp de här frågorna med förtur, och det har sysselsättningsutredningen gjort. Förslag föreligger och remissbehandlas, och åtgärder har redan —- precis som herr Granstedt själv sade — initierats på grundval av förslagen. När det gäller frågan om samarbete mellan skola och näringsliv vill jag bara läsa in i protokollet vad utskottet skriver på s. 19 och 20 i betänkandet: . ”Sedan motionerna väcktes har regeringen i propositionen 1975/76:39 om skolans inre arbete lagt fram förslag med syfte att underlätta ungdomarnas övergång mellan skola och arbetsliv. Det förordas sålunda en systematisk uppföljning av ungdomar som inte går vidare till gymnasieskolan eller som avbryter studierna i gymnasieskolan. Avsikten med uppföljningen skall vara att ge alla ungdomar en möjlighet till arbete eller utbildning, och verksamheten skall bygga på ett nära samarbete mellan skola, socialförvaltning och arbetsförmedling. I de fall arbetsplaceringar är aktuella, skall arbetsförmedlingen ha ansvar för kontakten med ungdomarna tills arbete har kunnat ordnas. Propositionens förslag överensstämmer på den punkten med den pågående försöksverksamheten med intensifierad arbetsförmedling. Vidare förordas i propositionen en utbyggnad av den uppsökande studie och yrkesorienteringen. För samverkan mellan skola och arbetsliv inrättas lokala och regionala planeringsråd. Denna samverkan skall bl.a. gälla praktikfrågor, och man skall också planera och följa den uppsökande studie och yrkesorienteringen.” Det är alltså detta som vi anser redan är på gång. Och när det gäller sysselsättningsfrågorna tror jag, herr Granstedt, att man åtminstone bland de äldre inte har någon som helst tilltro till de borgerliga. Jag har upplevt en borgerlig regering — det har inte herr Granstedt gjort. Herr Granstedt tar upp frågan om vad som behövs för sysselsättningen och talar om arbetsmarknadspolitik och näringspolitik. Låt mig också säga: Vi behöver ha en energipolitik i det här sammanhanget. Det kanske vore någonting som man skulle diskutera.
Herr talman! För att börja med slutet, så skulle jag med stort nöje sätta i gång en energipolitisk debatt med herr Fagerlund, eftersom det är frågor som intresserar mig i allra högsta grad. Men då vi har ledamöter här i riksdagen som kanske vill åka hem så småningom i dag skall jag inte ta upp den debatten, hur frestande det än skulle vara. När det gäller socialdemokraternas inställning till vårt krav på att samhället skall tillförsäkra ungdomen antingen utbildning i någon form eller arbete måste jag säga att den blir egentligen mera mystisk ju längre herr Fagerlund talar. Vad vi säger i utskottsbetänkandet är ju att samhället skall hålla kontakt med ungdomarna, följa upp deras situation och se till att de erbjuds antingen utbildning eller sysselsättning. Mot det här reserverar sig socialdemokraterna. Sedan ställer sig herr Fagerlund upp och läser innantill ur det avsnitt av utskottsbetänkandet där det talas om SIA-propositionen. Jag tycker att det han läste upp är väldigt bra. Men eftersom herr Fagerlund inte är beredd att gå med på just den typen av yrkanden, när de ställs i utskottet, måste det i rimlighetens namn bli så att herr Fagerlund yrkar avslag på de förslag som framförts i SIA-propositionen. Herr Fagerlund yrkar ju i sin reservation avslag när de förslagen ställs i motioner från centerpartiet och folkpartiet. Jag kan inte begripa hur herr Fagerlund och hans partikamrater kan yrka avslag på våra motioner men tillstyrka när samma förslag kommer i en proposition. Visserligen sägs det att det är — eller har varit — en princip i riksdagen att avslå motioner och politiken ÅArbetsmarknads politiken att tillstyrka propositioner, men om det finns samma krav i propositionerna och motionerna, så tycker jag att de också bör behandlas på samma sätt. Annars har man drivit principrytteriet väl långt. Eller är det kanske trots allt så, att herr Fagerlund kommer att yrka avslag på de krav i SIA-propositionen som han här läste upp, återgivna i utskottsbetänkandet? Det vore i så fall det enda konsekventa med hänsyn till den reservation som herr Fagerlund här yrkade bifall till. När det sedan gäller sysselsättningsfrågorna tror jag inte att man tillför sysselsättningsdebatten speciellt mycket genom att hänvisa till regeringar i en förfluten tid. Vad som är meningsfullt är att diskutera vilka konkreta åtgärder som i dag är väl ägnade att öka antalet sysselsättningstillfällen i vårt land. Och den debatten blir inte bättre av att man drar upp historiska dimridåer.
Herr talman! Om herr Granstedt blev överraskad av mina uttalanden i debatten, så är jag ännu mer överraskad av herr Granstedts senaste inlägg. Vad är det nämligen vi strider om? Jag sade redan i mitt första anförande att vi tycker det är onödigt att tala om för regeringen vad regeringen har skrivit i SIA-propositionen och vad sysselsättningsutredningen har sagt. Det är om det striden står, ingenting annat. Jag tyckte det var viktigt att här tala om att förslagen som vi skrev om i fjol och som har beretts i SIA sammanfaller med vad som finns i motionerna, och vi tycker därför inte att de behöver skickas till regeringen. Sedan förstår jag mycket väl, herr Granstedt. att de borgerliga partierna aldrig är intresserade av att diskutera historia. Jag skall inte heller fortsätta den diskussionen. Men historien finns, och den kan man dokumentera.
Herr talman! Jag råkar vara mycket intresserad av historia, herr Fagerlund, men jag inbillar mig inte att vi löser aktuella sysselsättningsproblem genom att diskutera historia här i riksdagen. Vad sedan beträffar reservationen 3 så yrkar man i den att riksdagen avslår motionerna 1975 76:2135 i vad gäller de punkter som här har berörts. Det är alltså det yrkaridet herr Fagerlund har. Och vad är det herr Fagerlund yrkar avslag på? Jo, det är de krav som vi har ställt att man skall engagera sig i de ungas situation och följa upp den, att man skall tillförsäkra de unga utbildning eller arbetstillfällen. Det vill herr Fagerlund avslå. Och om han sedan vill tillstyrka samma krav i annat sammanhang, så kan jag bara konstatera att det är ett inkonsekvent handlande.

Herr talman! Herr Nordgren tog upp trygghetslagarna. Jag sade i mitt inledningsanförande att vi har fått 140 000 fler kvinnor i anställning nu än före trygghetslagarna. Vi har fler ungdomar — det säger herr Nordgren själv — och fler handikappade i arbete. Det är tur att inte alla företagare är med på den här valsen om trygghetslagarna. Herr Nordgren säger att det finns organisationer som varnar sina medlemmar för att anställa folk på grund av trygghetslagarna. Jag blir nästan chockad över en sådan upplysning i det här sammanhanget. Hur man skall klara ungdomsarbetslösheten om man gör på det sättet skulle det verkligen vara intressant att höra. Frågorna om yrkesutbildningen och om industriarbetets status har herr Nordgren och jag diskuterat många gånger här i kammaren så det behöver vi inte göra i dag. Jag vet kanske vad det beror på att inte ungdomen vill ta dessa arbeten, och jag försökte också säga att vi måste förbättra arbetsmiljön, lönerna o.d. för att få de här jobben attraktiva.

Herr talman! Det är någonting som haltar i herr Nordgrens resonemang här. Dels säger han att företagen vill ha utbildad arbetskraft. Dels säger han att AMU-utbildningen, där ungdomar här tagits in, inte är någonting positivt i det här sammanhanget. När det gäller att uppskatta eller nerklassa yrkesarbete måste jag säga att herr Nordgren aldrig har hört mig klassa ner något arbete. Jag är själv gammal yrkesarbetare och jobbare och anser inte att det är något fel med sådant arbete. Vad jag avsåg var yrkesarbetets sociala status, att en jobbare inte har samma trygghet i anställningen, inte samma löneförmåner och alltihop detta, vilket företagen i dag får lida för.

Herr talman! Jag blev litet smått överraskad när herr Fagerlund inledningsvis nämnde vissa ting. Det är ju så att herr Fagerlund, som är jordnära och talar fängslande, har riksdagens öra och därför viftade man något med öronen, om uttrycket tillåtes, när herr Fagerlund återgav alla uppgifterna i Dagens Nyheter — 40 stycken — om olika stödåtgärder till företagen. Och, menade herr Fagerlund, sedan den redogörelsen lämnades i Dagens Nyheter har en hel rad andra stödåtgärder kommit företagen till del. Det är allmänt bekant att företagen i det här landet är de största understödstagare vi har. Det rör sig numera om närmare 11 miljarder som man plockar ut från skattebetalarna. Herr Fagerlunds redogörelse var särskilt intressant därför att vi från vpk faktiskt har varit ensamma om att i denna riksdag och från denna talarstol räkna upp alla de stödåtgärder som företagarna beviljats i det här landet. Om herr Fagerlunds uppträdande i dag är vårens första svala är jag beredd att vara den förste att uttala min glädje. Kanske det är ett uttryck för att socialdemokratin i Sverige nu tycker att denna stödverksamhet gått så långt att man måste ta sitt förnuft till fånga. För all den stödverksamhet det här är fråga om bär ju socialdemokratins signatur. Hur det kommer att bli efter valet i höst — därom står skrivet i stjärnorna. Men hittills har utvecklingen varit den, för att travestera ett gammalt känt ordspråk. att ger man en viss potentat ett finger så tar han snart hela handen. Det var väl närmast detta som hade inspirerat herr Fagerlund till hans inlägg i den här frågan. Ja, herr talman. detta var bara en liten reflexion. Vänsterpartiet kommunisterna har tio reservationer till betänkandet om arbetsmarknadspolitiken. De berör många specialproblem. De gäller kampen mot arbetslösheten, kampen mot könsdiskriminceringen, förbättringen av den dåliga ersättningen för arbetslösa under utbildning. kampen mot orättvisa praktikantlöner, frågan om varvad utbildning, m.m. Flera av dessa specialproblem kommer under debatten att behandlas av andra talare för vpk. Jag tror det är motiverat att kanske höja blicken något här i kammardebatten. Au se arbetsmarknadspolitiken ur en mer vid samhältelig synvinkel. Att ställa frågan: Vad skall arbetsmarknadspolitik vara till för? Varför bedrivs den? Vem tjänar den? I vilken samhällelig ram är den infogad? Inget av de övriga partierna har anlagt ett sådant perspektiv. För oss socialister är det emellertid naturligt att göra det. Det går nämligen inte att komma med lösryckta paroller utan sammanhang — paroller med krav på full sysselsättning, krav på alla ungdomars rätt till arbete - om man inte också kan klargöra under vilka betingelser sådana mål är möjliga att realisera. Annars är det snudd på hyckleri. Vad betyder nämligen eu krav på full sysselsättning? Full sysselsättning i den klassiska meningen — minst lika många jobb som arbetssökande — har det inte varit i Sverige på 20 år. Reservarmén av arbetslösa och undersysselsatta har, om man ser till den genomsnittliga, långsiktiga trenden, kraftigt ökat. Utslagningen har blivit värre. Arbetshandikappen - eller vad som av kapitalets företrädare kallas arbetshandikapp — har blivit ett svårare problem allteftersom kraven på och exploateringen av människan i produktionen skärpts. Vad tjänar då paroller om full sysselsättning till, om man inte ser dessa realiteter i ögonen? Det ekonomiska systemet i Sverige producerar arbetslöshet, utslagning och undersysselsättning. Antalet heltidsanställningar som bjuds ut stagnerar — samtidigt som efterfrågan på arbete ständigt stiger. Det privata näringslivet minskar sin sysselsättning. Och med sämre ekonomi för kommunerna och ovilja att beskatta kapitalet från statens sida kan ju tjänstesektorn inte expandera i det oändliga. På vad skall man då lita för att skapa full sysselsättning? På statsindustrin? Men den vill ju varken socialdemokraterna celler de borgerliga se expandera i någon avgörande grad. Statsindustrin är alltjämt av mindre betydelse i Sverige än den är t.ex. i det borgertigt styrda Frankrike. Skall man lita på den privata småföretagssamheten, som centern talar så välvilligt om? Men den krossas ju dag för dag av storkapitalet och spelar allt mindre roll. EHer är det på storfinansens investeringsvilja man skall bygga hoppet om att uppnå full! svsselsättning? I så fall är man dömd att misslyckas. Storfinansen är mer intresserad av att exportera kapital till EG-området eller Brasilien än att skapa sysselsättning här i Sverige. Och kapitalexporten vill ju varken socialdemokraterna cliter de borgerliga röra vid. De står passivt och ser på hur det tredje största svenskägda industriområdet växer upp, inte här i landet, utan i Såo Paulo i Brasilien. Mot denna bakgrund är allmänna fraser om full svsselsättning tomma. | Det är endast genom en helt ny sysselsättningspolitik som allas rätt till arbete kan förverkligas. Man måste kraftigt öka den statliga företagssamheten. Man måste satsa på att bygga bort sociala brister. Man måste sätta gränser för den ohämmade kapitalexporten. Man måste förstatliga det privata bankväsendet och möjliggöra en planmässig investeringsstyrning. Man måste kort sagt vara beredd att rikta avgörande angrepp mot den privata kapitalmarknaden, som är upphovet till arbetslösheten och undersysselsättningen. Det hjälper inte att endast spela städ politiken politiken gummans roll. Det för oss vidare till nästa fråga. Inom vilken ram skall då arbetsmarknadspolitiken innefattas? Vad skall den vara ett redskap för? Här finns två möjliga vägar. Om man accepterar de ekonomiska maktförhållandena och deras automatiska skapande av arbetslöshet — då blir arbetsmarknadspolitikens innehåll därefter. Arbetsförmedlingen blir i huvudsak en service åt bolagen. Det blir en marknad där man sysslar med att flytta människor dit kapitalet vill ha dem. I Norrland har vi exempel på detta. Det blir en marknad där arbetsköparna får välja och vraka mellan människorna i en ständig kö av företrädesvis kvinnor och ungdomar. Arbetsmarknadspolitik i sådan omfattning blir en apparat som omhändertar och administrerar reservarmén av arbetslösa och undersysselsatta; en städinstitution som söker ta hand om dem som kapitalet inte längre finner tillräckligt exploateringsbara. Med en sådan målsättning blir våra beslut här i riksdagen en auktorisation av en farlig och reaktionär social filosofi; en filosofi som säger att det skall finnas ett A-lag och B-lag på arbetsmarknaden. Det är en filosofi som har sina förespråkare både bland regeringspolitikerna och bland de borgerliga. Dess grundtanke är att kapitalet skall kunna pressa de arbetande till allt hårdare prestationer. De som inte kan följa med i takten skall slås ut. Genom att A-laget drivs till allt större prestationer skall, enligt filosofin, medel kunna skapas för B-lagets försörjning. B-laget skall tas om hand av den statliga arbetsmarknadspolitiken. Därför blir det en principiell och ideologisk fråga: Vem skall arbetsmarknadspolitiken tjäna, kapitalet eller de arbetssökande? Skall den bidra till att stärka de arbetandes ställning eller skall den administrera den reservarmé som kapitalet inte vill ha? Endast om man låter arbetsmarknadspolitiken bli en offensiv del av sysselsättningspolitiken, som syftar till att bryta storfinansens makt, kan den bli ett redskap i de arbetandes intresse. Endast då kan den bli ett instrument för att stödja de arbetslösa, de utslagna, de handikappade och de diskriminerade - kvinnorna och ungdomarna. Men om den underordnas kapitalet, om den underordnas filosofin och om A och B-laget, då kan den bli ödesdiger för de arbetandes hela sociala ställning. Då konserverar den utslagningslinjen och döljer arbetslösheten. Och då medverkar den i en synnerligen allvarlig tendens. nämligen den tendens som accepterar den höga ungdomsarbetslösheten och kvinnoarbetslösheten. Den tendens som accepterar och döljer att tiotusentals ungdomar får en sämre start, som kanske kommer att märka dem för resten av deras tid i arbetslivet, som skyller problemet på ungdomens påstådda obenägenhet att ta jobb i industrin eller på obenägenheten att flytta och som odlar filosofin att folk är handikappade därför att de inte orkar med arbetsvillkor. vilka bara anpassats efter de starkaste. Den sortens arbetsmarknadspolitik vill inte vpk vara med om. Vi förkastar filosofin om A och B-laget. Ett stort statligt industriprogram och en systematisk utbyggnad av alla eftersläpande samhällssektorer krävs för aut effektivt bekämpa arbetslösheten. En ny form av arbetsdelning med en ny maktstruktur, där ingen storfinans ingår, är nödvändig för att avskaffa det sociala handikappbegreppet och säkra jämlikhet i arbetslivet. Mcn, herr talman, vpk har inte endast en konkret linje då det gäller de långsiktiga perspektiven, då det gäller arbete - en meningsfull sysselsättning — åt alla. Då det gäller ungdomsarbetslösheten visar vpk även på kortsiktiga åtgärder. De finns redovisade i motionen 191. Svårigheterna för de unga att få arbete är inte en konjunkturfråga. Vore den enbart det, skulle problemet kunna lösas med ökad utbildning och med beredskapsarbeten, och AMS skulle kunna mobilisera åtgärder under nedgångsperioderna för att sedan trappa ned dem under de uppåtgående perioderna. Utvecklingen under 1974 och 1975 visar att de unga i dag inte får arbete i sådan omfattning att arbetslösheten minskar bland dem. I en sådan situation måste arbetslösheten bekämpas med offensiva metoder. De åtgärder som hittills satts in för att bekämpa ungdomsarbetslösheten har till sin karaktär varit defensiva. Man sätter in åtgärder inriktade på att företagen längre fram, när den förväntade lågkonjunkturen återigen skall förbytas i en högkonjunktur, skall anställa de ungdomar som samhället under mellanperioden sysselsatt i beredskapsarbeten och i s.k. arbetsmarknadsutbildning. Vi har I vår motion 191 ställt samman en hel rad konkreta yrkanden om åtgärder i nuvarande situation. Jag skall inte räkna upp dem i detta sammanhang, eftersom det skulle ta i anspråk kanske onödigt lång tid. Herr talman! Jag övergår nu till att beröra utskottsbetänkandet och motionen 2157 om arbetsmarknadsstöd till åldringsvården i Västernorrland, framför allt i glesbygderna, med sikte på att skapa sysselsättning åt kvinnorna i bygder där arbetstillfällen knappast går att uppbringa. Vår arbetsmarknadsminister Ingemund Bengtsson deltog vid den socialdemokratiska distriktskongressen i Västernorrland förra söndagen, och enligt tidningsmeddelanden var det flera som för honom redovisade svårigheterna och åtgärder som borde komma till stånd. Han känner alltså till att sysselsättningsläget i Västernorrland är synnerligen besvärande. Det gäller området i dess helhet. men läget är mest prekärt i inlandet. Jag tänker framför allt på Sollefteå och Ångeområdena. Här saknas sysselsättning nästan helt för kvinnor. Det är mannens inkomst som skall svara för familjens uppehälle. I de dyrtider som råder blir det här fråga om en verkligt låg levnadsstandard. Även om kvinnorna liksom männen är berättigade till kontant arbetsmarknadsstöd vid arbetslöshet är förutsättningen att vederbörande haft arbete. Det är dock ytterst sällsynt att kvinnorna haft sysselsättning på den allmänna arbetsmarknaden. De har alltså inga möjligheter att komma Ii åtnjutande av det kontanta arbetsmarknadsstödet. Genom en utbyggd åldringsvård skulle det kunna skapas arbetstillfällen politiken Arbetsmarknadspolitiken 50 åt kvinnor i Västernorrlands inland. Det är dock förenat med kostnader för. kommunerna som dessa inte anser sig kunna klara. Även om kommunerna crhåller 35 95 i statligt bidrag till kostnader för hemhjälp, anser sig kommunerna inte ha råd att helt bygga ut denna. De personliga ekonomiska kostnader som är förknippade med hemsamarithjälpen kan också verka menligt på denna vårds utbyggnad. Den höga medelåldern och pensionärernas stora antal gör åldringsvården, långtidsvården och hemsamaritvården ekonomiskt betungande för de kommuner det är fråga om. Det är framför allt glesbygdens folk som kommer i kläm. Den vård det här är fråga om, som så många människor har så stort behov av, borde i stället byggas ut. I motionen framhålles att då kommunernas ekonomi lägger hinder i vägen för denna vårds utbyggnad och därmed tillskapande av nya arbetstillfällen för kvinnor, borde arbetsmarknadsstyrelsen träda till för att genom beredskapsarbeten ekonomiskt svara för detta slag av åldringsvård, i första. hand försöksvis i Västernorrlands län. Att det föreligger ett starkt behov av detta slag av vård kan det lämnas åtskilliga exempel på. Det är ett jämlikhetskrav från framför allt de äldre i dessa glesbygder att denna fråga ordnas. Utskottsmajoritetens motivering för att inte tillstyrka motionens yrkande är rätt koswuig. Jag citerar ut utskottsbetänkandet, där det bl.a. sägs, att utskottet vill ”understryka att beredskapsarbetenas primära syfte är sysselsättningspolitiskt. En första förutsättning för att beredskapsarbete skall komma till stånd är att det på orten finns behov av att sysselsätta arbetslösa samt att arbetena lämpar sig för de aktuella arbetssökandena ---," Så långt utskottsmajoritetens skrivning. Som framgår av det jag här citerat slår ju utskottsmajoriteten in öppna dörrar, eftersom samtliga av de citerade kraven redan är uppfyllda i de fall det här gäller. Det är sysselsättningspolitik det är fråga om. det gäller att ge arbete åt personer som annars inte kan få sysselsättning, och det gäller även att de arbeten som kan komma i fråga är lämpliga för kvinnor. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer till vilka mitt namn är knutet.